Herr talman! Det är möjligt att mitt yttrande i någon mån kommer att grumla herrar Ekströms i Iggesund och Lindahls glädje över de nya allianser de tyckte sig kunna utläsa ur reservationerna i detta ärende. Den här förda debatten har styrkt mig i min uppfattning att orsaken till att motionärerna avlämnat den nu behandlade motionen är den bristande planeringen av resursfördelningen i vårt land, som kännetecknar regeringens politik. Från vårt håll har vi ju påpekat detta i olika sammanhang och allra senast i den interpellationsdebatt om bostadsfrågorna, som ägde rum i samband med remissdebatten. Det är allmänt bekant att inte minst bostadsbyggandet kommit på sned, mera nu än någonsin, på grund av att kreditförsörjningen till bostadsbyggandet inte har fungerat. Detta förhållande är särskilt markant i de speciella expansionsregionerna och de tre storstadsområdena. Jag vill vidare erinra om att regeringen 1965 föreslog en mycket tvär omkastning av bostadsbyggandet till förmån för expansionsregionerna. Riksdagen beslutade enligt detta förslag. Från centerpartiets sida gjordes den invändningen, att vi inte trodde att denna tvära omkastning skulle leda till ett optimalt resursutnyttjande på området eller att storstadsregionerna skulle kunna absorbera den tilldelning som blev resultatet av den tvära omkastningen. Utvecklingen har sannerligen gett oss rätt: storstädernas situation på detta område har inte förbättrats. Den är i dag mycket svår. Jag vill i detta sammanhang också påminna om de riksdagsskrivelser, som beslöts år 1965 och i våras; 1965, skrivelser till både riksbanken och Kungl. Maj:t och i år till Kungl. Maj:t, beträffande just de problem som ligger bakom de motioner som behandlas här i dag. Jag tog mig friheten att under remissdebatten påpeka att regeringen inte hade gjort något nämnvärt för att komma till rätta med dessa förhållanden och inte heller tagit ad notam de påpekanden som två riksdagar enhälligt hade beslutat. Först sent i höst har regeringen tillsatt en särskild delegation som skall överväga och penetrera den problematik som ligger bakom denna debatt. Anledningen till motionen är att regeringen alltså i mycket stor utsträckning tappat greppet om bostadsbyggandets krediter och kreditmarknaden i övrigt. De starka koncentrationstendenser som kännetecknat utvecklingen i vårt land, inte minst under de senaste åren, har i hög grad försvårat en riktig resursfördelning liksom de också försvårat ett riktigt resursutnyttjande, som är förutsättningen för ett optimalt bostadsbyggande. Den förda politiken utmärks av en mycket stor ryckighet som förvärrar bristsituationen, en ryckighet som tillkommit för att få till stånd en förbättring men som tyvärr har försvårat lösningen av de bristproblem vilka motionärerna tagit upp. Centerpartiet har i olika sammanhang framfört förslag i syfte att åstadkomma en bättre balans. Jag vill särskilt påminna om våra yrkanden att större resurser skall ställas till lokaliseringspolitikens förfogande, vilket bl.a. skulle avlasta trycket på expansionsregionerna. I detta sammanhang vill jag också erinra om att dr Hedlund upprepade gånger föreslagit en rundabordskonferens i avsikt att söka åstadkomma ett optimalt resursutnyttjande. För att komma till rätta med de här diskuterade problemen kan man inte bara prioritera en sektor. Problemen finns på många olika områden och måste angripas med en serie olika åtgärder, som jag emellertid inte nu skall ta upp till diskussion. Enligt min uppfattning behövs en totalbedömning av hela situationen, inte bara ett specialstudium av en snäv sektor. Utskottet tar avstånd från en utredning som bara omfattar de tre storstadsregionerna och föreslår att utredningen skall omfatta alla expansiva kommuner. Vi menar att detta ändå är en alltför begränsad målsättning och att det inte är det riktiga sättet att lösa denna samhällsproblematik. Jag hoppas att statsrådet, när han eventuellt kommer att skriva direktiv till en utredning om dessa frågor gör direktiven vidsträcktare än vad utskottet för sin del önskar. Om utskottet hade föreslagit en förutsättningslös utredning med uppgift att göra en totalbedömning av hela frågan skulle jag mycket väl ha kunnat rösta för utskottets förslag. Utskottet framlägger emellertid inte något sådant förslag. Inte heller reservanterna tar upp frågan i hela dess vidd, utan ser den, enligt min uppfattning, ur en mycket negativ och snäv synvinkel. Då således varken utskottet eller reservanterna tar upp frågan utifrån de utgångspunkter jag anfört, ber jag, herr talman, att få yrka att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla om en förutsättningslös utredning rörande kommunernas kreditförsörjning, varvid hänsyn bör tas till förhållandena i olika slag av kommuner i hela landet. Dessutom ber jag att få yrka bifall till andra delen av reservation 2, av herr Hilding m.fl., att riksdagen måtte 1 skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla om översyn av beräkningsgrunderna för utbetalning av skatteförskott till kommunerna och giva till känna vad utskottet anfört.

Herr talman! Jag skall inte ta upp någon ny sakdebatt i denna fråga. Diskussionen har ju pågått rätt länge, och frågan har blivit ganska väl belyst ur olika synpunkter. Här har gjorts en beskrivning av riksbanksfullmäktiges yttrande och av fullmäktiges handläggning av skrivelsen från bostadsstyrelsen. Det är alldeles riktigt att fördelningen av krediterna har delegerats till riksbankschefen, och att vi har i vårt resonemang — i likhet med vad som framhålles i utskottsutlåtandet — varit inne på tanken att det finns andra expanderande bristområden här i landet än storstäderna. Men beslutet innebar som sagt en delegering till riksbankschefen, som också skall beakta de synpunkter som framförts av bostadsstyrelsen. Det var emellertid inte för att säga detta som jag i första hand begärde ordet, utan anledningen var herr Janssons farhågor att riksbankschefens vistelse utomlands skulle innebära en fördröjning och en förhalning av detta ärendes handläggning. Jag kan lugna herr Jansson med att vi inom riksbanksfullmäktige har försäkrat oss om att riksbankschefens bortovaro inte kommer att försena handläggningen, Herr talman! Det var egentligen för att anföra detta som jag begärde ordet.

Herr talman! Inte ens i min vildaste fantasi kunde jag väl tänka mig att mina synpunkter på de olika konstellationerna i bankoutskottet så omedelbart skulle utlösa det förslag som nu ställts från centerpartihåll genom herr Nilsson i Tvärålund. Där har det tydligen blivit rättning i leden och man har nu på allvar känt sig besvärad över grupperingen i utskottet. Nå, detta är givetvis intressant för de högerledamöter i utskottet som varit med om att utforma ifrågavarande reservation, där de haft centerns ledamöter med sig. Nu springer centerpartisterna ifrån reservationen och ställer ett annat yrkande. Sedan vill jag säga till herr Bengtson i Solna att han väl inte skall ta så allvarligt på min definition av honom. Det kan hända att jag använde ett något hårt uttryck. Men att först yrka avslag på motionerna och sedan skriva ett särskilt yttrande i vilket han inledningsvis och mycket vältaligt anför samma synpunkter som de socialdemokratiska motionärerna från Stockholms län, kan jag inte uppfatta som annat än en kluvenhet.

Herr talman! Låt mig först, i anslutning till utskottets skrivning angående målsägandes rätt att utfå skadestånd för skada förorsakad genom brott, konstatera att det för den enskilde skadelidande ter sig stötande att kronans rätt till böter skall gå före hans rätt till ersättning för liden skada. Utskottet har instämt i motionärernas syn på detta problem och framhållit att det är angeläget att de som blir offer för brott »i största möjliga mån får gottgörelse för dem åsamkade skador». Vidare har utskottet uttryckt som sin mening att i första hand bör övervägas ett utbyggande av statens ansvar för personskador, vållade av dem som är föremål för kriminalvård i frihet. Vad utskottet sålunda anfört skall i skrivelse bringas till Kungl. Maj:ts kännedom. Jag uttrycker den förhoppningen att dessa frågor utan dröjsmål skall beaktas inom justitiedepartementet vid dess fortsatta utredningsoch förslagsarbete. Vad beträffar den andra delen av motionärernas förslag, att nuvarande påföljdssystem när det gäller ungdomsbrottslighet skall kompletteras med ett kortvarigt frihetsberövande, har vi reservanter ansett att en allsidig och förutsättningslös utredning därom bör komma till stånd. Den ökade brottsligheten över huvud taget och förskjutningen till allt lägre och lägre åldrar är en skrämmande utveckling i vårt välståndssamhälle. Detta tillsammans med att en viss grupp av den grövre brottsligheten tenderar att öka med allt hänsynslösare, allt råare, allt brutalare rån och mord gör att allmänheten blir mer och mer orolig för sin säkerhet till liv och ägodelar. De rån, mord, polismord och polismisshandel som har förekommit under de senaste månaderna blottar en fruktansvärd nonchalans och respektlöshet för människoliv och för samhällets lagar och förordningar. De råa och brutala mord och den brottsmiljö som den allra sista tiden har blottats endast några stenkast från detta hus upprör svenska folket. Rättssäkerheten är i fara. Om denna hörnpelare för vårt samhälle sviktar, äventyras våra möjligheter till vidareutveckling och fortbestånd som ett högtstående kulturoch välfärdssamhälle. Hur skall vi angripa och i möjligaste mån komma till rätta med dessa problem? De är svåra, de är stora, de är ömtåliga och de löses inte i ett sammanhang. Låt oss först vara överens om att det brister i kunskap om de krafter som verkar på människorna och framkallar brottslig aktivitet. Vad samhället gör för att motverka brott och bekämpa brottslighet och asocialitet bygger heller inte på några exakta kunskaper om effekten av vidtagna åtgärder. Visserligen gör vi erfarenheter som kan läggas till grund för nya försök, men vi nödgas konstatera att brottsligheten växer trots betydande ansträngningar. Som tidigare sagts är den starka ökningen av ungdomsbrottsligheten särskilt oroväckande. Jag vill framhålla detta därför att ingen, vare sig i vårt land eller annorstädes, kan göra anspråk på att ha funnit ett system som råder bot på den brottsliga aktiviteten hos vissa individer. Att problemet har denna höga svårighetsgrad får naturligtvis inte leda till vare sig hopplöshet eller passivitet. Vår strävan måste fortfarande vara att söka nya vägar till en lösning. Motionärerna och vi reservanter har vid sökandet efter sådana vägar föresla git en förutsättningslös och allsidig utredning för att komplettera nuvarande påföljdssystem för ungdomsbrottslingar med kortvarigt frihetsberövande. Hur ett sådant i detalj skall utformas bör ingående och noggrant prövas. Vi tror att en reaktion från samhället i så nära anslutning som möjligt till brottet helst direkt efter dess begående — på ett mera påtagligt sätt än vad som nu står till buds klargör för den felånde att denna hans verksamhet inte kan och inte får fortsätta. Många inom detta klientel har svårt att förstå orsakssammanhanget, om de efter tidsödande utredningar och lång väntan får kännas vid påföljden för begången brottslig handling. Omhändertagandet — eller vilken påföljd det nu blir — kan framstå som förföljelse och till och med tolkas som en hämndeaktion från samhällets sida. Då får åtgärden en verkan rakt motsatt den man velat uppnå. En direkt påföljd i anslutning till en handling — det må gälla brott eller inte — framstår för alla människor i ett klarare sammanhang än en fördröjd reaktion. Jag tror att detta förhållande är särskilt framträdande hos dem som har svårigheter att inordna sig i ett lagbundet samhälle. Om ett sådant frihetsberövande kombineras med behandling i form av samtalsterapi och andra uppbyggande åtgärder, skulle det kunna bringa den felande till eftertanke och få honom att inse och även acceptera ett begånget misstag och rätta sig därefter. Det hävdas ofta och gärna att ett sådant system med kortvarigt frihetsberövande inte skulle stå i överensstämmelse med vårt upplysta och humanitära samhälle. Vilket är då mest humanitärt? Är det inte att söka skapa ett behandlingssätt som botar individen och avhåller honom från fortsatt brottslig gärning? Man botar inte en allvarlig inre sjukdom, som kräver ett kirurgiskt ingrepp, med sockerpiller och våtvarma omslag. Försöker man göra det, vi sar man ingen humanitet mot den sjuke, utan förorsakar kanske honom tvärtom obotliga skador. Det kan vara smärtsamt för patienten med ett ingrepp, men det gör honom frisk. På samma sätt kan det förhålla sig med den själsliga sjukdom som rubriceras som brott. En något kärvare men framför allt snabbare behandling, som för den felande påtagligt och tydligt visar samhällets reaktion mot begången handling, kan kännas smärtsam men får honom att verkligen förstå vad han gjort. Om detta medför att han i fortsättningen avhåller sig från brottslig verksamhet, ter sig åtminstone för mig behandlingen som humanitär. Målet är ju att bota den felande från hans sjukdom: hans brottsliga inriktning. Att stryka över med hartassen när det gäller att bekämpa brottslighet kan innebära brist på humanitet, och det är fallet om behandlingen inte leder till att den brottsliga verksamheten upphör utan kanske i stället rent av konstitueras. När vi talar om humanitet får vi inte heller glömma bort kravet på rättssäkerhet för samhällets laglydiga medborgare. Det är vår skyldighet att tillgodose kravet på sådan rättssäkerhet i den mån det över huvud taget är möjligt. Vanliga fredliga och hederliga människor i ett rättssamhälle — och det gör vi anspråk på att ha — skall inte dagligen behöva frukta för liv och ägodelar. Det finns nu många, mest åldringar, invalider och ensamboende, som går i ständig skräck för stölder, rån, misshandel och utpressning. Att dessa människor befrias från en tillvaro i oro och rädsla är ett humanitärt krav som vi har skyldighet att tillgodose. Herr talman! Än en gång vill jag framhålla att man rör sig på ett svårbemästrat och osäkert område då det gäller att föreslå åtgärder och medel för att komma till rätta med den alltmer tilltagande ungdomsbrottsligheten. Den utredning i syfte att undersöka möjligheten att komplettera nuvarande på följdssystem med ett kortvarigt frihetsberövande, som motionärerna har begärt och som vi reservanter vill tillstyrka, siktar inte till att åstadkomma något allena saliggörande medel för brottslighetens bekämpande, men vi tror det är angeläget att pröva alla sätt för att söka läka detta vårt moderna samhälles öppna sår. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag ber till en början att få instämma i de synpunkter som herr Oskarson såsom talesman för reservanterna här framfört. Jag beklagar att utskottet nu liksom tidigare intar en avvisande hållning till förslaget om en allsidig och förutsättningslös utredning för att undersöka möjligheterna att komplettera det svenska reaktionssystemet med någon form av kortvarigt frihetsberövande. Under de få dagar som den unge skulle vara berövad sin frihet, skulle man kunna koncentrera insatserna på en intensiv behandling i form av samtalsterapi. Därigenom skulle utsikter finnas att kunna tillrättaföra den unge i god tid innan han löper risk att bli missanpassad. Det är ju, herr talman, här ofta fråga om ungdomar som kanske kommit in i gäng med dåligt inflytande och som på grund av oförstånd och omognad råkat begå förseelser, utan att man fördenskull vill beteckna dem såsom brottslingar.

Såsom vi och många med oss bedömer det, föreligger en lucka i lagen intill dess sådan möjlighet skapas. Med den oroande utvecklingen, att brottsligheten visar en fortgående tendens till ökning och att kriminaliteten blir allt grövre och sträcker sig allt längre ned i åldersgrupperna, borde alla vägar prövas för att komma till rätta med dessa problem. Inte minst av den anledningen men också därför att laglydiga medborgare skall få åtnjuta den rättssäkerhet, som de är berättigade till, yrkar jag bifall till reservationen i den del som avser punkt B i utskottets utlåtande. I samma utskottsutlåtande behandlas högermotionens förslag om en utredning i syfte att förbättra målsägandes möjligheter att utfå skadestånd. Motionärerna diskuterar olika möjligheter, däribland möjligheten att genom införsel ge ersättning för vissa skador och möjligheterna till ersättning från det allmänna. Jag vet, att detta är en ytterst komplicerad fråga, på vilken man inte kan finna godtagbara lösningar utan att först noggrant utreda frågan. Jag har emellertid vid olika tillfällen tagit upp skadeståndsfrågan här i riksdagen, främst med tanke på de fall, där gamla och invalider med nedsatta själsförmögenheter eller allmän kroppssvaghet blir utsatta för våld och bestulna på sina besparingar, fall som numera förekommer i oroväckande stor utsträckning. Det ter sig för mig naturligt och riktigt, att staten i dessa ömmande fall skulle träda emellan och ersätta förlusterna. Även om denna ersättningsfråga måhända inte kan brytas ut ur ett större sammanhang, skulle jag personligen ändå önska, att man snart försökte komma till rätta med denna delfråga. När det gäller personskador säger en av remissinstanserna: »En skadads ekonomiska situation blir inte sämre om den vållas av någon annan än om den uppkommer genom <:sjukdom = eller olycksfall.» Nej, det må vara. Men för mig ligger en väsentlig skillnad däri, att om skadan vållas genom överfall och misshandel, så vittnar det om att rättssäkerheten inte kan upprätthållas. Om samhället, som har att vaka över medborgarnas säkerhet till liv och egendom, inte förmår att upprätthålla denna rättssäkerhet, då tycker jag att det i varje fall borde åligga samhället att hålla de människor skadeslösa, som oförskyllt råkat ut för brottslingars framfart. Jag är emellertid glad att kunna konstatera, att ett enhälligt utskott delar motionärernas uppfattning, att det finns skäl att vid personskador i större utsträckning än vad som för närvarande är fallet lämna ersättning från det allmänna. Utskottet finner stöd för sin uppfattning i det stora antal våldsbrott som förekommer och i de allvarliga skador som förorsakas. Utskottet förordar därför, att man i arbetet med skadeståndsrättens utformning skall ägna dessa frågor uppmärksamhet. Personligen skulle jag önska, vilket väl framgått av vad jag sagt, att uppmärksamhet ägnades inte bara åt frågan om ersättning för personskador utan även åt frågan om ersättning för egendomsskador. När det gäller dessa kategorier — åldringar och invalider — skulle de ersättningar från statens sida som kan komma i fråga, bli ytterst blygsamma, och de skulle vara synnerligen välmotiverade. Jag har i detta sista avsnitt inte något annat yrkande än utskottets, Jag hoppas bara att denna komplicerade fråga skall kunna lösas inom en nära framtid.

Herr talman! Jag har begärt ordet i denna fråga därför att jag tidigare motionsvis föreslagit att man borde försöka få till stånd någon form av ersättningsskyldighet för skador som vållas vid brottsligt förfarande. För svenska folket måste deras valda ombuds likgiltighet i denna fråga framstå som helt obegriplig. I alla andra sammanhang är riksdagen ganska känslig för folkmajoritetens uppfattning, men inte när det gäller kravet att ligister och våldsverkare i någon form eller till någon del skall ersätta de skador de av vårdslöshet eller med berått mod åsamkar andra människor eller tillfogar allmän egendom. Vi minns väl alla hur en domare för ett par år sedan dömde en kyrkogårdsvandal att städa upp efter sig bland kullvräkta gravstenar. Denna dom överklagades och upphävdes av högre instans, trots att den dömde själv ansåg domen rättvis. I somras råkade jag vid ett tillfälle missa en skylt om hastighetsbegränsning och överskred, utan att någon skada inträffade, med några kilometer i timmen = fartbegränsningshastigheten. Detta kostade mig 225 kr. i böter. Om jag hade vägrat att betala skulle samhället ha gjort utmätning eller företagit införsel på lön. Pengarna skulle till varje pris ha tagits ut av det allmänna. Men om jag i stället hade överfallit och misshandlat en oskyldig person, tagit hans bil och kört den mot ett träd, så hade den skadelidande inte kunnat få ut ett öre genom införsel, om jag hade vägrat att betala. I 6 kap. 1 8 strafflagen talas det vackert om vidgade möjligheter för skadelidande att erhålla ersättning av den vållande, men det vackra talet blir en fiktion genom bestämmelsen att skadestånd inte kan uttagas genom införsel. Samhället mäter ut sitt, men Andersson och Pettersson får stå där tomhänta. Det torde vara en hopplös uppgift att försöka få svenska folket att se någon rättvisa i detta. I debatten om dessa problem har det sagts att staten kunde träda emellan och betala, men jag tror att det vore ytterst betänkligt att ge våldsverkare och betalningsvägrare denna ekonomiska favör gentemot andra medborgare. Staten kan medverka, men den skadegörande måste ändå själv till någon del, om inte annat så genom införsel av tvångsarbete, ersätta sin åverkan. Det skulle med säkerhet vara en ur förebyggande synpunkt mer effektiv åtgärd än det är att bara låsa in vederbörande bakom höga murar, Ersättningsskyldighet vid brottsligt förfarande har av riksdagen alltid ansetts vara en alltför hård straffskärpning, och straffskärpningar tror man inte har någon förebyggande verkan. På denna punkt har riksdagen dock varit en smula inkonsekvent, ty på två områden har man flera gånger skärpt straffpåföljden i avskräckande syfte, nämligen gentemot falskdeklaranter och rattfyllerister. Ingen betvivlar väl heller att dessa skärpningar verkligen har haft en förbättrande inverkan på dessa områden. Hur skulle det se ut på deklarationsoch trafikfronten, ärade kammarledamöter, om samhället strukit över med hartassen även när det gällt falskdeklaranter och rattfyllerister? Man vågar knappast tänka tanken. Riksdagen har nu i många år sysslat med detta ersättningsproblem utan att något av värde framkommit. Men tiden går, och vandaler och våldsverkare blir allt aggressivare och allt fler. Antalet skadelidande som inte kan få ersättning ökar också, men i riksdagen rycker man på axlarna och tycker synd om ligisterna. Deras ägodelar eller inkomster får för allt i världen inte utsättas för utmätning eller införsel; då kan de tappa lusten att gottgöra sina offer, en lust som oftast torde vara obefintlig från början. Det sägs i första lagutskottets utlåtande att det pågår en översyn av skadeståndsrätten inom justitiedepartementet, och det är ju alltid något. Men jag har inga stora förväntningar om resultatet. Det är dock alldeles nödvändigt att vi nu verkligen gör något i denna fråga, och det var bara denna lilla hälsning till justitieministern som jag ville få framförd.

Herr talman! De motioner från högerhåll som vi nu behandlar har delvis hänvisats till första lagutskottet. De innehåller dels en hemställan om en utredning angående åtgärder för att förbättra målsägandens möjligheter att utfå skadestånd, dels krav på ett införande i reaktionssystemet av en påföljd av typen kortvarigt frihetsberövande eller arreststraff. Då det gäller den första frågan framföres i motionerna olika förslag. Man anser att den arbetspremie, som den som är intagen på fångvårdsanstalt får för sitt arbete, utan den intagnes samtycke skall kunna tas i anspråk för betalning av skadestånd och att skadestånd i vissa fall också skall tas ut genom införsel. Man har också föreslagit andra åtgärder, bl.a. ett införande av ett försäkringssystem och att det allmänna i större utsträckning än hittills skulle ersätta uppkomna skador. Självfallet delar utskottet motionärernas uppfattning, att det är angeläget att de som blir offer för brott i största möjliga mån får gottgörelse för de skador de lidit. Vi rycker alltså inte alls på axlarna åt dessa anspråk såsom herr Ringaby ville göra gällande. Jag tror att vi tar ytterligt allvarligt på problemet om vilka möjligheter som finns för den skadelidande att utfå skadestånd. Beträffande förslaget om ökad möjlighet till att ta en arbetspremie i anspråk kan sägas, att man inom justitiedepartementet förbereder utarbetande av direktiv för en utredning, som skall gälla översyn av behandlingen i fångvårdsanstalt. Motionärernas förslag i denna del kommer alltså upp till prövning i detta sammanhang, varför man nu inte kan ta ståndpunkt till förslaget. Då det gäller införsel på grund av skadestånd kan nämnas, att denna fråga behandlats av lagberedningen i dess betänkande Utsökningsrätt III, och detta betänkande är föremål för övervägande inom justitiedepartementet efter remissbehandling. Av denna anledning anser vi inte att man nu bör ta ställning till denna fråga utan att vi måste avvakta ett eventuellt lagförslag. Vad gäller förslaget om ersättning av det allmänna i större utsträckning än hittills för skada åsamkad genom brott måste detta ses i samband med en översyn av den allmänna skadeståndsrätten. Utskottet uttalar, att det delar motionärernas åsikt att det finns skäl att i större utsträckning än som för närvarande sker medge ersättning av det allmänna vid personskador. Utskottet säger också att det bör »övervägas ett utbyggande av statens ansvar för skada av rymlingar till att omfatta personskador vållade t.ex. även av dem som är föremål för kriminalvård i frihet». Fröken Wetterström ansåg att man redan nu skulle uttala, att också ersättning för egendomsskador kunde utgå på detta sätt. Utskottet har tills vidare lämnat den frågan öppen och ansett att man i varje fall i första hand bör utbygga ersättningsmöjligheterna för personskador. Anledningen till att man i första hand har tänkt på personskadorna är det stora antalet våldsbrott och de allvariga skador som ofta blir följden av sådana brott. Utskottet räknar med att vid departementsöverläggningarna om skadeståndsrätten uppmärksamhet skall ägnas åt dessa frågor, och utskottet har också hemställt att dess åsikter i denna fråga skall bringas till Kungl. Maj:ts kännedom i en skrivelse. Nästa punkt gäller arreststraffet, och det är kanske den delen av motionen som de tre tidigare talarna mest har uppehållit sig vid. Denna fråga har flera gånger tidigare, senast 1964, varit föremål för riksdagens prövning. Första lagutskottets majoritet har nu liksom då avstyrkt motionärernas förslag om införande av en ny form av kortvarigt frihetsberövande. Enligt motionärerna och de tidigare talarna skulle ett sådant arreststraff kunna avbryta en brottslig aktivitet och samtidigt klargöra för den unge lagöverträdaren att samhället med allvar reagerar mot hans brott. Naturligtvis är jag liksom alla medlemmar i lagutskottet ense med motionärerna om att den stegrade ungdomsbrottsligheten är ett ytterligt allvarligt problem, men jag tror inte att vi kommer närmare frågans lösning genom att införa en möjlighet till arreststraff. Enligt vad vi nyss hörde hyser man tydligen på visst håll uppfattningen att man genom ett sådant arreststraff skulle kunna lösa praktiskt taget alla de kriminalvårdsoch = brottslighetsproblem som finns i vårt nuvarande samhälle. Jag kan inte underlåta att säga att jag var ganska förvånad över de utsvävningar åt olika håll som gjordes här nyss. Det gäller dock nu ungdomsbrottsligheten och det är inte fråga om samhällets reaktion mot vare sig rattfyllerister eller falskdeklaranter. Vi måste hålla isär problemen och bör inte, då vi diskuterar ungdomsbrottsligheten, dra in alla brottslighetsoch kriminalvårdsproblem som vi har i samhället. Det behov som eventuellt kan finnas och som finns av korttidsbehandling på anstalt tillgodoses för närvarande på olika sätt, dels inom barnavårdens ram, dels genom anstaltsbehandling i samband med skyddstillsyn. Här har sagts att så korta anstaltstider som några dagar eller en vecka skulle kunna vara tillräckliga för att bringa den unge lagöverträdaren till insikt om hans brott och till att få in honom på en annan bana. Jag tycker det ligger i sakens natur att man inte på några dagar, över kanske ett veckoslut, kan få till stånd någon allvarlig sinnesförändring hos en person. Att man på denna tid skulle kunna åstadkomma en samtalsterapi, som fröken Wetterström föreslog, är väl omöjligt. Dessutom kan man inte ta in en person för arreststraff utan att först ha gjort en utredning om att han gjort sig skyldig till brottet. Det skulle strida mot de principer om rättssäkerhet som vi i övrigt värnar så mycket om. finns det möjlighet att inom barnavården anordna korttidsbehandling vid ungdomsvårdsskola. Detta är något som också praktiseras mycket allmänt. Vistelsen skall normalt vara upp till tre månader, under vilken tid den unge efter förmåga och anlag erhåller både undervisning och yrkesutbildning. För min del tycker jag att detta är en mycket lämpligare form av omhändertagande, som bättre kan tillgodose syftet att bringa vederbörande till insikt om vikten av att i framtiden avhålla sig från brott. Dessutom har barnavårdsnämnd möjlighet att ta in unga lagöverträdare för utredning under en kortare tid. Ungdomar Över 18 år kan slutligen i samband med skyddstillsyn ådömas anstaltsbehandling på upp till två månader, om detta skulle anses lämpligare än vård enligt barnavårdslagen. Enligt utskottets mening bör man avvakta ytterligare erfarenheter av de nuvarande möjligheterna till frihetsberövanden inom barnavårdens och kriminalvårdens ram innan man igångsätter utredningar om andra former av omhändertagande. Utskottet avstyrker därför motionens förslag om en sådan utredning. Det finns ingen anledning att frångå den princip, för vilken vi flera gånger har uttalat oss och vilken vi kanske kraftigast spikade fast här i riksdagen i samband med brottsbalken. Enligt denna princip skulle ungdomliga lagöverträdare på upp till 18 år omhändertas så gott som undantagslöst inom barnavårdens ram, och detta skulle även i allmänhet ske med ungdomar mellan 18 och 21 år. Endast om det är lämpligare med kriminalvård skall denna träda i stället för barnavård. Detta är enligt min mening en mycket viktig princip, och det praktiska resultatet av den bör få visa sig genom ytterligare några års tillämpning innan vi börjar överväga andra åtgärder. Man skall inte lura sig själv med att tro att man kan komma till rätta med ungdomsbrottsligheten genom att införa ett arreststraff. Så enkelt och lättvindigt är inte problemet. Både inom kriminaloch barnavården har man tagit avstånd från sådana korta frihetsberövanden som föreslås i motionerna och i stället gått in för principen att ta hand om ungdomarna under den tid man har dem under behandling. Jag tror att det är en riktig princip och vill i dagens läge inte vara med om någon sådan utredning som motionärerna önskar.

Herr talman! Det är ganska naturligt att det med den stigande vågen av brottslighet och våldshandlingar uppstår en reaktion bland människorna i den riktning som högermotionärerna representerar. I sin upprördhet önskar man tillgripa kraftiga åtgärder och vill mer eller mindre medvetet slå tillbaka, vilket tar sig uttryck bland annat i förslag av denna typ. Hur det än camoufleras finns det i grunden något gemensamt, som känns igen, i det ena efter det andra av de förslag vilka går ut på kraftigare ingrepp mot brottsligheten. Utskottets ordförande har redan belyst hur illa genomtänkt förslaget om korttidsarrest för ungdomsbrottslingar är. Jag vill först ta upp fröken Wetterströms tanke att man under denna tid skulle sätta in samtalsterapi, en mycket krävande form av behandling för vilken vi redan nu har ett ytterst ringa antal tjänstemän till förfogande. Hur skulle man kunna ge dessa ungdomar en adekvat samtalsterapi med de resurser, som inom en överblickbar framtid står oss till buds? Jag skulle vilja påstå att några sådana möjligheter ännu inte existerar. Om man därtill lägger, att erfarenheterna från den samtalsterapi som dock bedrivs är att det under den första tiden är mycket svårt att komma till tals med ungdomar, förstår man att någon vecka är en alldeles för kort tid. Det krävs längre tid, mera personal. Det andra jag med ett par ord ville gå in på är frågan om ersättningar vid skador vållade i samband med brott. Också där finns det en stark folkmening, enligt vilken det är orimligt att ungdomar som har skadat personer eller allvarligt skadat egendom, bilar 0. s. v., inte som det heter kläms åt, inte tvingas till att betala igen. Den som har haft aldrig så litet beröring med de ungdomar det här gäller vet ju att det i stor utsträckning är fråga om skadade och sjuka människor. Det är endast därför att tillgången på skolad personal inom kriminalvården är så otillräcklig som vi inte har differentierat bättre än vi har gjort. En stor del av de ungdomar som vistas på våra kriminalvårdsanstalter är i själva verket i den psykiska kondition att de, om vi hade institutioner för psykisk vård av dem, skulle hänföras dit. De har en bakgrund som i de flesta fall är utomordentligt asocial. Vad det gäller för kriminalvårdande institutioner är ju att bereda dessa människor för att komma ut i frivård så snabbt som möjligt och att när de har kommit därhän medverka till att de stannar i de anvisade arbetsuppgifterna. Den mest rehabiliterande åtgärd som vi känner till är att föra in dem i ett arbete. Ofta har de inte bara betalningsskyldighet för utdömda skadestånd utan även för barn och familjer; de har ofta nog gamla skatteskulder osv. Om en ung man kommer ut och får ett arbete, där så stora skulder belastar honom, är det ganska begripligt, ifall hans lust att stanna i arbetet minskar. Vad gör då samhället för vinst på att pressa vederbörande till att betala ytterligare skadestånd, om man jämför det med vinsten för samhället av att han återanpassas i samhället, att han får möjlighet därtill genom att stanna kvar i sitt arbete? Så enkelt är problemet nu, och så svårt framstår det ute på fältet. Vi har nu en frivårdsorganisation som är under uppbyggnad. I alla de fall då en dömd, som fått sig ålagd skadeståndsskyldighet, kan betala tillbaka, rådgör skyddskonsulenten med vederbörande i avsikt att få till stånd en återbetalning. Men den främsta riktpunkten för skyddskonsulentens handlande måste ju vara att återanpassa den dömde i en god tillvaro. Utskottets ordförande har nyss antytt att vi inte känner till någon enkel lösning av dessa problem, Inte heller högermotionärerna gör det. De har ju också antytt att de är medvetna om hur komplicerat problemet är. Jag tror att om man ifrån början eliminerar sådana antydningar som att det tas i med »hartassar» på dessa ofta skadade människor skulle det innebära en behövlig humanisering av argumentationen. När man har haft med de kriminellt belastade i vårt land att göra, vet man att lagens och samhällets armar förr eller senare når dem och i allmänhet gör det på ett utomordentligt hårt och för deras framtid bestämmande sätt. Enstaka möjligheter att undgå finns. Ibland kan de sträcka sig över flera år, men förr eller senare kommer de kriminellt belastade ändå att föras in i en grupp där de kommer att tillhöra de verkliga socialfallen. Det är en grupp som är djupt nödlidande, en grupp som utmanar allas vårt samvete — inte med antydning att det borde vara kraftiga tag i stället för hartassar utan till vilja att skaffa mera adekvata möjligheter att ta vederbörande om hand. En av de lösningar som man kan peka på inte heller den utgör en definitiv lösning på alla problem, men den har diskuterats mycket inom kriminalvården är att få till stånd bättre ersättning för det arbete som de intagna utför i de icke få industrier som kriminalvården har. Om jag är rätt underrättad betalas där maximum 60 öre i timmen och härigenom skaffas medel, får vi kalla det kapital, som med den intagnes medgivande kan tas i anspråk för ska destånd. Pengarna, som kan vara början till en start, skickas ofta till familjen ifall det finns god kontakt med den. Man undrar emellertid om svenska folket i gemen skulle vilja arbeta om det ersattes med 60 öre i timmen. Vad som härvidlag behövs är väl helt enkelt att det en dag kommer till stånd en avtalsrörelse i vilken man tar in de arbetares anställningsoch löneförhållanden som utför arbete vid våra kriminalvårdsanstalter. Sedan får självfallet avdrag göras för uppehälle, mat och annat. Då, herr Ringaby, vore det befogat att säga att man av ett sålunda någorlunda rimligt belopp bör kunna göra en skadereglerande betalning. På en enda punkt har utskottsmajoriteten gett efter — man kan kanske kalla det så — för motionen. Det gäller en punkt där vi alla varit överens, nämligen beträffande personskadorna, vilka som framhållits borde komma i en särklass. Det allmänna rättsmedvetandet har säkerligen större krav på skyddet för liv och lem än för egendom. Var och en kan själv lätteligen tänka sig att det, om det uppstår en kroppsskada och ingen ersättning utgår, känns hårdare än om man blir berövad någon av sina ägodelar. För egen del är det i alla fall den motivering som förmått mig att gå med på utskottets skrivning, att vårt rättsmedvetande mer och mer reagerar mot förgripande på den kroppsliga integriteten, Sedan må andra från andra utgångspunkter ha kommit till samma slutsats. Det är emellertid i och för sig remarkabelt att utskottet, när vi redan har en utredning om skadestånd, dock tillåter sig att ge denna anvisning. Jag tycker att motionärerna skulle känna sig ytterst till freds med att genom motionen ha vunnit den framgång som ligger i den beställning som här har gjorts.

Herr talman! När fru ordföranden talade om utsvävningar vet jag faktiskt inte vad hon menar. Här har ingen gjort några som helst utsvävningar. Jag framhöll mycket klart och tydligt att dessa svårigheter finns, att de är mycket stora och att kunskaperna på området är synnerligen bristfälliga. Det skulle vara intressant att veta vad fru ordföranden menar med utsvävningar, ty jag kan inte förstå att någon har gjort sig skyldig till sådana. Sedan sägs det att man inte på några dagar kan ändra sinnesinriktningen hos den ungdom som man tar om hand. Nej, det kan man säkerligen inte göra. Men alla de som en gång av rent oförstånd, av en olycklig tillfällighet eller påverkade av kamrater begår en brottslig handling är inte heller predestinerade att bli brottslingar. Och om en sådan lagöverträdare får klart för sig att han inte kan fortsätta med denna obetänksamhet, så tror jag att han ofta säger sig redan i det skedet: Jag måste bli en laglydig medborgare och fortsätta så som jag var tidigare, innan denna olycka skedde; jag måste sköta mig. Vidare har det sagts att det system som motionärerna och reservanterna förordar bygger på övertro. Det gör det visst inte. Vi har tydligt framhållit alla problem och sagt att detta är ett försök bland många att finna en väg på vilken man kan komma till rätta med ungdomsbrottsligheten. Utskottets ordförande hävdar att vi här har en princip och att vi bör handla efter den, men om principen eller systemet inte fyller måttet, skall man väl inte hålla fast vid principen eller systemet för dess egen skull utan vara beredd att diskutera andra vägar att finna en lösning. Sedan påstod herr Zetterberg att motionärerna i detta fall enbart vill slå tillbaka i ren upprördhet. Det vill vi inte alls. Vi har en ärlig strävan att finna ett sätt att hjälpa den som råkat i olycka; hjälpa genom att tydligt tala om för honom att detta får han inte fortsätta med. Det har ingenting att göra med att slå tillbaka,

Herr talman! Varken herr Oskarson eller fröken Wetterström behöver känna sig träffade av min anmärkning om utsvävningar. Den gällde i första hand herr Ringaby, som här talade om både falskdeklarationer, biltjuvar och rattfylleri. Det anser jag inte alls har med det ärende att göra som vi i dag behandlar. Herr Oskarson sade, att man genom kortvarigt frihetsberövande skulle kunna påverka de ungdomar som av oförstånd och under inflytande av kamrater och rena tillfälligheter gjort sig skyldiga till brottsliga förfaranden. Jag kan inte förstå att ett arreststraff i kriminalvårdens regi skulle kunna påverka dem bättre än de nuvarande metoderna, som innebär att dessa ungdomar blir omhändertagna av barnavårdsnämnden. Det är väl ändå troligt att barnavårdsnämnden, som har utprövade metoder för att ta hand om ungdomar, bättre skulle kunna komma till rätta med dem som av rent oförstånd gör sig skyldiga till dylika förfaranden. Ett arreststraff skulle ju stämpla dem på ett helt annat sätt såsom hörande till det brottsliga klientelet. Man är rädd att få en sådan stämpel på ungdomarna, och det är därför man inte vill att de annat än undantagsvis omhändertas inom kriminalvården. I första hand vill man att de godartade fallen skall tas om hand inom barnavårdens ram. Jag tycker att man måste se i vilken utsträckning de möjligheter som finns kan klara problemen. Herr Oskarson säger att det har visat sig att de inte fyller måttet. Jag kan inte gå med på det. Vi har alldeles för liten erfarenhet.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

Herr talman! Det positiva i detta meningsutbyte kan väl vara att vi också genom motionen har fått uppmärksamheten mer riktad på behovet av en förnyelse inom vår kriminalvård. Den som aldrig så litet har satt sig in i denna har blivt uppskakad av de brister som finns där. Dessa brister beror, tror jag, i ringare grad på systemet, såsom herr Oskarson antydde att de skulle göra, än på att vi framför allt på personalvårdssidan följt med så pass dåligt, på att riksdagen inte har beviljat större medel till snabb utbyggnad. På många områden, från byggnaderna över utbildningen av personal till bristen på kolonier och utslussningshem 0. s. v., stöter man på samma fenomen — otillräckliga resurser. Även inom barnavårdsnämnderna förekommer alltför litet satsning på det unga klientel som råkar i bekymmer. Men själva inställningen skall icke vara den, att vi tidigare haft hartass och att vi nu skall ta ett annat slags tass. Vi skall ha en känsla av att det är våra verkligt fattiga och illa utrustade bröder, att det är den lägsta socialgruppen i vårt land som vi träffar bland detta klientel. Det är i den känslan av att vilja humant hjälpa och stödja som jag tror vi kan ha möjligheter att återföra unga människor till ett riktigt liv.

Herr talman! Jag kan utan vidare hålla med om att det är ett mycket svårt klientel vi talar om. Jag träffade för någon tid sedan en kriminalreporter som berättade att han vid besök på en sådan här öppen anstalt hade iakttagit en pojke som var utomordentligt besvärlig. Re portern tyckte att pojken var ytterst egensinnig och argsint — tills föreståndaren berättade att den enda kontakt denne pojke haft med sina föräldrar var att han varje lördag fått stryk med en cykelkedja av en berusad pappa. Det är ju rent ohyggliga bakgrunder som finns i dessa fall — det är tragiska händelser. Men jag tror ändå att herr Zetterberg och fru Gärde Widemar missförstod mig när jag sade att man inte skall gå fram med hartassen. Många gånger är faktiskt hartassen en grym metod mot missanpassade människor. Att låta dessa människor gå ett helt år och vänta på straff är ofta grymmare än att genast omhänderta dem för korttidsstraff. Jag tror att de i många fall respekterar och förstår ett korttidsstraff. Det är alltså inte säkert att det är mindre grymt att använda hartassen. Fru Gärde Widemar ansåg att jag svävade ut när jag talade om falskdeklaranter och rattfyllerister. Jag gjorde emellertid denna jämförelse för att påvisa att när det gäller t.ex. rattfyllerister har vi skärpt straffpåföljden och fått ett bättre förhållande. Det vara bara detta jag ville ange med min jämförelse. — Man kan naturligtvis säga att det i de båda nyssnämnda fallen gäller en bredare allmänhet. Men jag tror inte att det lilla klientel vi här talar om är helt okänsligt för en skärpning av straffpåföljden i den aktuella bemärkelsen.

Herr talman! Jag tror att vi alla har erfarenheter av det slag som herr Ringaby nyss redovisade då det gäller det svåra klientel och de olyckliga människor det här är fråga om. Men jag förstår inte herr Ringabys tankegång. Skulle exempelvis den stackars pojke som herr Ringaby talade om, som fått stryk, som blivit utsatt för dålig behandling under hela sitt liv, bli bättre om han finge undergå några dagars arreststraff? Vore det en riktig metod att tillrättaföra honom — att sätta in honom på ett kortvarigt arreststraff? Nej, jag tror inte man kommer någon vart med sådana stackars människor genom dylika metoder. Jag blir också upprörd när jag får höra tongångar som går ut på att en skärpt straffpåföljd skulle skapa bättre förhållanden. Har vi ändå inte kommit så långt att vi är på väg mot en humanare och riktigare syn på brott och brottslingars behandling? Har vi inte kommit dithän att vi inte längre tror på den stränga behandlingen och långvariga inspärrningen? Har vi inte försökt att skapa en humanare fångvård och en behandling som går ut på undervisning och utbildning, på möjligheter att återanpassa den skadade personen, de skadade ungdomarna, till ett normalt och hederligt liv? Vi får inte — även om vi står skräckslagna inför vad som sker och inför olika rapporter om förhållandena — avvika från den humana linjen i fångvården och i brottsbedömningen, utan vi måste försöka komma till rätta med problemen genom de medel och enligt de principer som vi i enighet bestämt oss för.

Herr talman! Jag hade inte tänkt blanda mig i den här debatten, men när jag hör uttryck som utmätning och införsel, som är ganska vardagliga för mig, kan jag inte underlåta att säga några ord. Det tycks föreligga en viss begreppsförvirring på detta område. Det talas om utmätning och införsel, vilket är två skilda ting. Utmätning kan man få för varje slag av fordran, alltså även för skadeståndsfordringar — av herr Ringabys anförande fick man ett intryck att detta slag av fordringar inte ens kan indrivas genom utmätning. Denna innebär alltså att vissa föremål beslagtas och i värsta fall säljs på exekutiv auktion, medan införsel innebär att en arbets givare åläggs att ur en arbetstagares lön ta ett visst belopp per vecka eller månad. Man får alltså inte blanda ihop dessa två begrepp. Utmätning kan tillgripas för indrivning av fordringar av alla slag. Införsel däremot får användas endast för uttagande av skatt, böter och underhållsbidrag. Jag håller med om att det är en oegentlighet att man kan ta ut böter genom införsel men inte ett skadestånd. Om en våldsverkare slår ned någon på gatan och blir dömd dels till böter och dels till skadestånd, tar alltså staten ut böterna genom införsel men den skadelidande kan inte få införsel för sin fordran. Det är naturligtvis i och för sig orimligt, men om man skall slopa den inadvertensen anser jag — liksom advokatsamfundet i ett remissyttrande — att man skall slopa rätten till införsel även för böter. Det är ju på det sättet — nu kommer jag till det jag helst skulle vilja säga — att införsel är ett mycket farligt institut. Riksdagen har alltid varit mycket försiktig när den har gått med på att utvidga detta institut, därför att det ingriper i själva rätten till den lön man har för sitt arbete. Detta kan förta lusten till arbete och det är ingen betjänt av, allra minst samhället. Det måste löna sig att arbeta även för den som burit sig dumt åt. Jag håller med herr Zetterberg att det viktigaste i detta sammanhang är att återanpassa en människa som kommit på fel vägar i livet, att få henne att bli en laglydig samhällsmedlem. Jag tror att detta försvåras om man tar ifrån vederbörande hans lön eller det allra mesta därav, så att han inte anser att det lönar sig att arbeta. Då har man permanentat ett socialfall i stället för att avskaffa det. Jag har en annan idé på detta område, nämligen beträffande skadestånd för kroppsskador. Naturligtvis är skadestånd för dylika skador det väsentligaste; jag instämmer med herr Zetterberg även på denna punkt. Givetvis är det ett samhälleligt intresse av allra första ordningen att den skadelidande hålls åtminstone ekonomiskt skadeslös. Vi betalar ju skatt och en hel del därav går till rättsväsendet. Detta bidrag till rättsväsendet skulle kunna anses som en försäkringspremie. Vi försäkrar oss för att få gå skyddade på våra gator och vägar. Vi skall vara skyddade från misshandel. Om inte skyddet håller utlöses ett försäkringsfall och staten borde då träda in och hålla oss skadeslösa. Det är inte på det sättet som herr Ringaby sade att detta gör det ännu bättre för brottslingarna, att staten så att säga skulle betala för dem så att de kunde göra ännu mer ofog. Givetvis skulle staten för utlägg för dylika skadeverkningar få en regressfordran, som kunde tas ut genom utmätning — om det verkligen finns något att utmäta, vilket det sällan gör. Jag tror inte att ett sådant system skulle utlösa utökad brottslighet. Herr Ringaby anförde beträffande straffets preventiva inverkan att det visat sig, när det gäller rattfyllerister och deklarationsbrottslingar, att straffet haft en viss återhållande effekt. Kanske det är fallet, men det är ju trots allt så att fortfarande kanske miljardbelopp årligen undandras från beskattning. I det sammanhanget anser jag att samhället gjort för litet. Om de straff som finns ändå haft en viss gynnsam effekt, beror det på att det bland dessa brottslingar finns människor som har ett socialt anseende att skydda. Där har straffet säkert en viss återhållande effekt, men bland människor som inte har något socialt anseende att slå vakt om har straffet mer eller mindre förlorat sin preventiva inverkan. I övrigt kan jag, herr talman, instämma i vad fru Gärde Widemar sagt och yrkar sålunda bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är klart att man kan göra utmätning, om det finns någonting att ta. Då blir det ersättning. Finns det inte några ägodelar att utmäta, kan man inte göra införsel på lönen, även om denna är mycket god. Fru Gärde Widemar talade om humanitet — men humanitet bör väl också gälla människor som utsätts för våldsåtgärder. Jag kan inte finna någonting inhumant i att låta t.ex. en biltjuv genom införsel av något slag till någon del betala vad han förstört, det skulle tvärtom kunna vara en mycket human åtgärd. Vi tror så mycket i fråga om denna lagstiftning. Vi tror att det är bra som det är, men vi ser att det inte är riktigt bra. Det kan hända att en sådan åtgärd lättare skulle återanpassa en biltjuv eller våldsverkare genom att han får lära sig att arbeta, lära sig att avstå en del av sin lön för att ersätta sina dumheter. Jag tror inte att det är inhumant. Det kan i stället vara ytterst humant och återanpassande.

Herr talman! Denna senaste replik skapade en smula klarhet i vårt samtal i eftermiddag, som kanske har verkat förvirrande. Herr Ringaby menar att det vore humant att förmå en biltjuv att betala. Han skulle lära sig att avstå från dessa pengar, han skulle lära sig att arbeta. Detta är utomordentliga moralkakor, men hur ser det ut i verkligheten? Jo, om man lägger på honom för stora skadestånd slutar han att arbeta. Är han kriminellt belastad, känner han en sugning tillbaka till sin gamla miljö. Om han har möjligheter att betala, kommer övervakningsnämnden och vederbörande skyddskonsulent att söka se till att han gör det. Men om lönsamheten av hans arbete blir för låg i pengar räknat, får den gamla miljön ett säkrare grepp om honom. Det lönar sig inte att arbeta, säger han sig och lämnar sin sysselsättning. Då har samhället gjort en verkligt stor förlust, även om den som lidit ska da på t.ex. bilen kunnat få tillbaka några hundra kronor vid de första avlöningstillfällena. Det är detta vi talar om. Vi kan inte bota kriminalitet med moralanvisningar från herr Ringaby eller andra om hur dessa biltjuvar borde vara beskaffade. Vi får lyssna till dem som har erfarenhet från fältet och höra vad de har att lära oss. Det är slutsatser av deras iakttagelser vi har presenterat.
Herr talman! När man läser igenom detta utskottsutlåtande märker man ganska snart att det inte råder någon motsättning mellan majoriteten och reservanterna i åsikten att samhället med all kraft bör söka komma till rätta med den stigande brottsligheten bland både yngre och äldre. Vad som förmår mig att i dag inte gå på reservanternas linje är det faktum, att de korrektionsformer som nu finns enligt min mening har prövats för litet. De bör få längre tid på sig. Det finns nu, herr talman, möjlighet till korttidsbehandling inom anstalt av företrädesvis lagöverträdare i åldern 15—17 år. Det finns också möjlighet för barnavårdsnämnd att omhänderta underårig för utredning under kortare tid, och det finns vidare genom brottsbalken möjlighet att ådöma den som fyllt 18 år en kortare anstaltsbehandling i samband med skyddstillsyn. Vidare vill jag citera vad utskottet skriver längst ned på sid. 16 i sitt utlåtande: »Slutligen må nämnas att bl.a. när fråga uppkommer att förklara villkorligt medgiven frihet förverkad eller att undanröja skyddstillsyn möjlighet föreligger att förordna om omhändertagande under i regel högst en vecka.» Herr talman! Man bör nog samla litet mer faktisk erfarenhet av de korrektionsformer som vi har, innan man utreder frågan om ungdomsarrest. Vilka korrektionsformer som kan bli nödvän diga för framtiden, vet vi inte, men låt dem vi har få litet längre tid på sig att bevisa sin duglighet — eller sin oduglighet! Jag instämmer gärna i herr Zetterbergs uttalande att riksdagen kan gå i författning om att snart söka tillfredsställande lösa ganska närliggande problem på områden som faktiskt är tillgängliga för handling just nu.

Herr talman! Fru Gärde Widemar säger att vi inte skall gå ifrån den humana linjen, och det är jag fullt överens med fru Gärde Widemar om. Det är inte heller fråga om något sådant. Men vad är humanitet?

Eljest medverkar vi ju till att de på grund av oklarhet att de icke förstått samhällets reaktion fortsätter med sina brottsliga gärningar. Om vi däremot lyckas få dem att förstå syftet med våra åtgärder så att de upphör med sin brottsliga verksamhet, anser jag detta vara den högsta grad av humanitet. Herr Zetterberg har också hängt upp sig på mitt uttalande om att man inte skall stryka över med hartassen — och det är kanske förklarligt. Jag menar att det kan behövas en något kärvare linje för att få ungdomar att inse att de har kommit in på fel väg.

Jag vågar nog påstå att en kärvare linje i vissa fall skulle ha sitt berättigande. Herr Zetterberg gör mycket stor skillnad mellan barnavården och kriminalvården — och det är riktigt — men jag tror inte att man får vara alltför rigorös när man drar upp gränserna mellan dessa vårdformer. Jag vill här citera ett uttalande av utredningen angående aktion mot ungdomsbrott, ett uttalande som jag tycker är sunt och klokt. Det heter där: »Under våra studiebesök i olika städer har vi kunnat konstatera rätt betydande ideologiska motsättningar mellan t.ex. polis—barnavårdsnämnd, skola—psykisk barnaoch ungdomsvård samt polis—skola. Olika uppfattningar kan även påträffas inom en och samma myndighet, t.ex. mellan socialpolis och ordningspolis. För att förhindra missförstånd måste det understrykas, att de ideologiska ståndpunkterna t.ex. i fråga om straff contra behandling inte följer bestämda myndigheter.

Det kan i lika hög grad vara fråga om en behandlingsform, Min bestämda uppfattning är att så är fallet. Visst finns det brister i fråga om resurserna på detta område; det är vi fullt överens om. Jag vill erinra om att högerpartiet i våras väckte en motion, där vi krävde ökade resurser för polisväsendet, men den motionen vann inte kammarens gehör. Herr Gustafsson i Borås framhöll, att de nya korrektionsmedlen hade prövats för litet, och fru Gärde Widemar har varit inne på samma linje. Det är natur ligtvis riktigt, men vi kommer inte ifrån den oroande utveckling vi har. Allmänheten, som utsätts för brotten, läser inte lagar och förordningar och konstaterar, att vi fick nya korrektionsmedel för två år sedan och att vi då naturligtvis måste tillåta och acceptera denna brottslighet tills vi vinner erfarenhet av dessa korrektionsmedel. Så kan man inte resonera. Även om vi har dessa nya bestämmelser, måste vi vara beredda att vidtaga åtgärder, därest utvecklingen kräver det.

Herr talman! Av denna debatt framgår säkert att vi alla är lika oroade över den utveckling som ungdomsbrottsligheten tagit och att vi alla är lika beredda att satsa på att eliminera verkningarna av ungdomsbrottsligheten. Vad som framför allt skiljer herr Oskarson och mig är inte att herr Oskarson vill att man skall tala om för dessa ungdomar att de kommit på fel väg — det anser jag också att man bör göra — utan det är att herr Oskarson vill att man skall tala om det för dem i en arrest. Är det inte lika bra att de blir omhändertagna av barnavårdsnämnden och att den samtalsterapi som fröken Wetterström talade om sker inom barnavårdsnämndens ram? Varför skall man stoppa in dem i en arrest — kanske en polisarrest — under otrevliga former och föra de samtal, genom vilka man vill få dessa ungdomar att vända sitt sinne, i lokaler som inte alls passar för detta ändamål? Det talas här om en kärvare linje, men jag har inte fått något begrepp om vad reservanterna menar med en kärvare linje. Anser man att det är en kärvare linje att sätta in ungdomarna i en arrest för samtal än att ta hand om dem inom barnavårdsnämnden? är det över huvud taget på behandlingsplanet man vill ha denna kärvare linje eller tänker man på straffmätningen? Det har kommit så olika uppgifter från reservanterna och motionärerna, att jag inte kunnat bli på det klara med vart man vill komma. Slutligen vill jag säga att första lagutskottet i sitt utlåtande har sagt att det för närvarande inte vill tillstyrka en utredning, därför att man måste ha mer tid på sig för att bedöma om man kan klara uppgiften med de nuvarande möjligheterna. Vi har alltså inte sagt att vi inte kan tänka oss en utredning i framtiden, om så skulle bli erforderligt. Givetvis är vi alla beredda att vidta de åtgärder som kan komma att erfordras och betingas av en ny situation.

Herr talman! Hade det varit så att motionärer och reservanter vetat exakt hur detta deras förslag skall genomföras, så hade vi inte behövt begära någon utredning; då hade vi kunnat framlägga ett färdigt förslag. Men vi har begärt en utredning för att verkligen få frågan ingående prövad. Hur ett sådant här kortvarigt frihetsberövande, som vi föreslagit, sedan skall utformas får utredningen klarlägga. Vi kan nu inte diskutera miljön och att man skall tala med brottslingarna i en arrest och under våldsamma utbrott eller hur utskottets ordförande nu uttryckte sig. Något sådant har inte varit på tal. Men vi anser att den tilltagande ungdomsbrottsligheten är ett så allvarligt problem att vi inte kan stå passiva, utan någonting måste göras. Alla vägar måste prövas, och vi har ansett att även denna bör bli föremål för utredning. Fru Gärde Widemar sade att hon kunde tänka sig en utredning om utvecklingen skulle visa att en sådan erfordras. Jag tycker att läget i dag är så allvarligt att jag måste fråga mig vad som ytterligare skall hända för att fru Gärde Widemar och andra skall anse det befogat med en utredning. Man tycks mena att det skall inträffa några ännu oupptäckta våldsamma brottshandlingar innan man är beredd att vidtaga några åtgärder.

Herr talman! De frågor som behandlas i andra lagutskottets utlåtande nr 61 har föranletts av motioner från olika håll, i vilka föreslagits åtgärder för att komma till rätta med det tilltagande narkotikamissbruket. Utlåtandet är så att säga uppdelat på två avsnitt: det ena gäller vårdfrågorna och det andra de straffrättsliga frågorna. Utskottet har haft ytterst ingående överläggningar, och vi har inom utskottet fått ta del av omfattande yttranden från olika remissinstanser. Jag är glad över att det står enighet bakom utskottets starka och positiva skrivning. Under en följd av år har här i kammaren från olika håll framstötar gjorts i form av motioner, interpellationer och enkla frågor för att rikta uppmärksamheten på det alltmera tilltagande narkotikamissbruket.

Med nuvarande vårdformer och lagstiftning torde man i varje fall inte kunna komma till rätta med problemen. Alla är ense om frågornas allvar och om att det brådskar att vidta åtgärder beträffande både vårdfrågorna och de straffrättsliga påföljderna för den olaga handeln med narkotika. Det kan inte gärna vara rimligt att, som skedde vid införandet av den nya brottsbalken, maximistraffet för detta slag av olaga hantering med narkotika sänktes från fängelse två år till fängelse ett år. Från högerpartiets sida har vi ansett att maximistraffet bör höjas till fyra år. Utskottet säger att »det nu synes angelägnare än någonsin att med kraft ingripa mot framför allt personer, som yrkesmässigt distribuerar narkotika». Utskottet finner därför en höjning av maximistraffet vara motiverad. Utskottet gör också en jämförelse och säger att »olovlig rusdrycksförsäljning i grova fall kan straffas med fängelse två år». Som förhållandena nu är bedöms alltså den olaga handeln med narkotika som mindre grov än den olovliga rusdrycksförsäljningen. En sådan lagstiftning kan inte vara ägnad att ha en avskräckande effekt. I utskottet har vi ansett det angeläget att straffbestämmelserna i narkotikaförordningen utan dröjsmål blir föremål för översyn. Inom medicinalstyrelsen är den s.k. narkomanvårdskommittén sysselsatt med dessa frågor och enligt uppgifter ämnar den under första halvåret 1967 lägga fram en promemoria, där både den legala och den illegala distributionen av narkotika kommer att behand las. Utskottet förutsätter att innehållet i promemorian beaktas i den förordade översynen. Då ärendet brådskar tycker jag personligen att det hade varit bättre om översynen kunde ha påbörjats omedelbart och då i intimt samarbete och samråd med narkomanvårdskommittén. I så fall kunde kanske en proposition varit att förvänta redan under höstriksdagen nästa år. Jag har emellertid, herr talman, inte någon anledning att betvivla att departementschefen också finner en forcering av arbetet nödvändig. Jag tillåter mig därför att rikta en vädjan till honom att låta denna för hela vårt samhälle oerhört betydelsefulla fråga få förtursrätt. I vilken statsfinansiell situation vårt land än må befinna sig — och jag tar inte till några överord när jag säger detta — måste samhället snabbt sätta in både personella och materiella resurser och även genom ändrade straffbestämmelser försöka råda bot på det elände som narkotikan förorsakar. Man har på sina håll gjort jämförelse med sjukdomar av epidemisk karaktär, och den jämförelsen ligger nära till hands. Om det t.ex. inträffar smittkoppsfall blir det ett rikslarm, och då är det inte fråga om några utdragna diskussioner. I Läkartidningen förekom förra året en artikel där det gjordes en beräkning som visade, att en enda ung narkoman, om han genom sin sjukdom blir definitivt socialt invalidiserad, under sin livstid kommer att åsamka det allmänna en direkt kostnad på ungefär en kvarts miljon kronor. Därtill kommer nationalekonomiskt det produktionsbortfall, som överstiger understödsnivån och som statistiskt torde vara betydligt större än de direkta kostnaderna för samhället. Vederbörande läkare skrev vidare att den personliga tragedien för narkomanen själv och hans anhöriga inte kan mätas i pengar, ett konstaterande, som vi väl gärna var och en instämmer i. Därtill kommer också de nya offer han under sin livstid drar in i missbruket i en oändlig och svårgripbar kedjereaktion. Herr talman! Jag har inte något annat yrkande än utskottets men vill än en gång poängtera att regering och riksdag har skyldighet att snabbt ingripa på detta område. För varje dag som går förvärras situationen och blir därigenom allt svårare att komma till rätta med.

Herr talman! Det är med en viss tvekan jag tar till orda vid behandlingen av andra lagutskottets utlåtande nr 61. Eftersom icke någon reservation är fogad till utskottets utlåtande och eftersom jag ej har för avsikt att i detta ärende gå emot ett enhälligt utskott, kan det synas obefogat att ta kammarens tid i anspråk med ett inlägg. Jag vill emellertid ändå, med tanke på att jag i motioner och vid andra sammanhang tagit upp frågan om narkotikamissbruket till skärskådande, anföra några synpunkter. De skakande, nyligen i Stockholm inträffade morden har på ett brutalt sätt inför hela vårt folk ställt det s.k. träsket i huvudstaden under blixtbelysning. I skuggan av vår välståndsutveckling har det vuxit fram en allt större social och moralisk slum, vilken vi politiker måste uppiatta såsom en kraftig bock i kanten av vår gemensamma samhällssträvan till välfärd.

Från polisens sida har exempelvis i dagarna hävdats att för närvarande huvudparten av de gripna brottslingarna i huvudstaden är narkomaner. Jag hänvisar härvidlag till ett TV-program den 4 november i år.

Häktningar av narkomaner lär skrämmande regelbundet förekomma vid Stockholms rådhusrätts elfte avdelning, som handlägger dessa brott. »Uppmärksamheten mot denna brottstyp måste skärpas och upplysning bland ungdom måste ökas om de stora risker för allvarliga men, som är förknippade med tablettmissbruk>», har hävdats av kammaråklagaren Curt Dreifaldt i pressen, jag citerar här ur Stockholms Tidningen den 26 januari 1964. Men det värsta är, att de verkligt skyldiga, fåtalet s.k. narkotikagrossister, som i framgångsrik spekulation sprider det förödande giftet bland ungdomen, oftast tycks gå fria. Beror det på brister i vår gällande lagstiftning eller beror det på otillräckliga polisiära resurser? Tidigare emanerade större delen av narkotikamissbruket i vårt land från s.k. legala källor — läkare, sjukhus, apotek — via recept på avvägar. 1962 skärptes reglerna för utskrivning av recept på narkotika och i dag lär praktiskt taget all narkotika, som brukas destruktivt, vara insmugglad från utlandet. Denna smuggling uppges ha tagit särskild fart sedan 1959. Importörerna, som främst dirigeras av de asociala s.k. kungarna i huvudstaden, lär göra mycket stora förtjänster på den illegala handeln, medan det s.k. träsket växer och blir en grogrund för sådan kuslig kriminalitet, som avslöjats under de senaste veckorna.

En skyndsam prövning av frågan bör vidtagas — det har också framhållits i utskottets utlåtande. Men det bör också komma till stånd en skyndsam prövning av lagstiftningen på området. Man kan fråga sig om gällande lagstiftning kan anses till fyllest för att effektivt medverka till att hejda narkotikamissbrukets fortsatta utbredning. Även bör övervägas om den s.k. länkorganisationen, som betytt så mycket — det vill jag här framhålla — för alkoholisters rehabilitering, kan påräknas fylla en uppgift också i detta sammanhang.

Herr talman! När det gäller straffbestämmelserna i förevarande avseende är jag emellertid tveksam, huruvida de skall innefatta också innehav av narkotika. Om den som har narkotika för eget bruk riskerar straff för detta, får man räkna med att han underlåter att söka den medicinska vård han behöver. Jag hoppas att Kungl. Maj:t noga överväger den här saken vid översynen av narkotikaförordningen. Trots de betänkligheter jag nu senast framfört vill jag yrka bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! För inte så många år sedan förfäktades här i Sverige den åsikten att narkotikan aldrig skulle komma att bli något samhällsproblem här. Den spådomen har tyvärr inte besannats. Andra lagutskottet har också vid sin behandling av de motioner som nu är aktuella i narkotikafrågan ägnat problemet ett ingående studium. I min motion från januari i år har jag påpekat det faktum att en människa för vilken tillförseln av narkotika blivit en tvingande nödvändighet inte längre är en frisk människa. Det är mot den bakgrunden man måste angripa problemet. Att sjukdomen ofta kan, ytligt sett, betraktas som självförvållad gör inte problemet mindre allvarligt. Vad först gäller frågan om en narkomans innehav för eget bruk skall vara straffbart eller inte har jag velat se problemet så, att där det verkligen rör sig om sjukdom skall inte straff i någon form förekomma. Man kan tala om bevissvårigheter, men om man verkligen har goda grunder att anta, att den som innehar narkotika jämväl bedriver försäljning, närmast för att kunna finansiera sitt eget behov, gäller ju samma regler som för enbart langare. Att en missbrukare som innehar narkotika endast för eget bruk i allmänhet får åtalseftergift pekar ju också emot att en straffsanktion som sådan här inte synes vara erforderlig.

Det förtjänar att påpekas att spritlangaren straffas för sin försäljning men däremot inte köparen för sitt innehav av olovligen försålt brännvin. Det kan emellertid tas i beslag. Motsvarande regler skulle kanske kunna övervägas i fråga om narkotika. Synsättet bör vara helt olika när det gäller langaren och hans offer. »Offren borde visas i rätten när narkotikalangare döms» löd en rubrik i Dagens Nyheter den 1 september i år, och det är väl alldeles uppenbart att de verkliga langarna generellt borde ha frihetsstraff. Ett bötesstraff betyder för dem föga i jämförelse med deras skattefria inkomster. Försäljningen har satts i system med grossisterna i toppen, en liga på ett par tre personer som mellanhänder och så försäljare, spridda bara här i Stockholm i ett 60-tal försäljningskvartar förutom alla utomhustillhåll och klubbar. Blir en försäljningskvart föremål för alltför ingående uppmärksamhet flyttar den bara. En enda langare kan ha tillgång till många lägenheter. Så bör man se på langaren, Och nu över till hans offer, och då kommer vi in på den andra delen av motionen — den som rör vårdfrågan. Nu måste vi se litet närmare på knarkarkvartarna där man »knaprar» och »pumpar». De beräknas för närvarande uppgå till omkring 600 bara i Stockholm, Förbrukningen uppgår många gånger till mellan 60 och 100 tabletter per dygn. En flicka uppgav att hennes behov stigit till 200 tabletter per dygn. På förfrågan var hon fick pengar ifrån till denna förbrukning fick man genom hennes undvikande svar besked: prostitution. Det är en oskriven lag i en kvart att den yngsta flickan i knarkargänget går ut och skaffar pengar. Och den yngsta flickan är ofta inte mer än 13 år. Deras marknad är stor, därför att de är så unga. I en kvart, ett rum på kanske 3X4 meter, kan man träffa på sex—åtta per soner, av vilka en del håller sig uppe och några bara ligger. Man vet också att de kan ligga där dygn efter dygn i en ohygglig stank. Kvarten har ingen eldstad, bara en liten kamin, och inget vatten. Där finns illegalt anskaffat preludin och ritalina tillsammans med brännvinsflaskor och någon legal flaska narkotika. Legal tilldelning av narkotika hamnar så lätt i knarkarkvarten och överlåts. En annan kvart är litet större. En flugsvärm i förening med fruktansvärd stank slår emot besökaren, när dörren öppnas av en yngling som säger sig vara där för att städa. Två potatissäckar fyllda med diverse avfall står uppställda utefter ena väggen i ett av rummen. Golvet är täckt av ett lager avfall bestående av tomma preludinaskar och kartonger, blodiga bomullstussar, injektionsnålar, trasiga sprutor, avbrända tändstickor, aska från kakelugn och spis, tomma mjölkförpackningar, halvätna smörgåsar, korvstumpar och ett söndertrampat <margarinpaket, För fönstret har hängts en jutesäck. Det andra rummets golv täcks av sängkläder och gångkläder, tidningar och böcker. På ett bord ligger en halväten smörgås tillsammans med nedblodade bomullstussar, injektionsnålar, sprutor och burkar för filtrering och fördelning av uppslammade tabletter. Bilden är inte överdriven och inte unik. Är det inte skrämmande att detta är en verklighet i vårt välfärdssamhälle! Och är det inte lika skrämmande att langare har kommit på att det kan bli god förtjänst att öppna marknad bland skolbarn? Man beger sig till en skolgård och delar ut tabletter gratis första gången. Sedan kommer man tillbaka och frågar om det är någon som vill ha mer. Och det säger sig självt att många tycker att det där är spännande. Men så kommer pengar in i bilden, 25 öre per styck. Och så, successivt, höjs priserna. Och så har man fått en ny marknad. Kanske var det så det började, när en vanlig, riktig flicka som gick i skolan som alla andra, kanske tanklös och omogen men inte på något sätt asocial, plötsligt befinner sig i narkotikans gastkramning, i det djupaste förfall. Hur kan det bara hända att en duktig 17-årig flicka vid ett gymnasium plötsligt börjar leva ett dubbelliv — man vet till en början inte hemma att skoltimmarna tillbringas i knarkargäng. Narkotikan drabbar inte bara offret självt utan i lika hög grad — fast på annat sätt — mor och far, som står maktlösa och ofta bryts ned av förtvivlan. Så mycket vet man som att narkotikamissbruk kan få ödesdigra verkningar för resten av livet. Man vet också att narkotikamissbruket har en klart epidemisk karaktär. Det är väl uppenbart att den mest humanitära åtgärden för de stackars människovrak som det här faktiskt är fråga om är att, oavsett deras eventuella protester, lägga dem i en ambulans och köra dem till sjukhus. Den som påträffas nerknarkad borde kunna tas om hand omedelbart och föras till sjukhus för i vart fall undersökning och observation. Den nya lagen om sluten psykiatrisk vård synes mig inte ge tillräckligt stöd för ett effektivt ingripande i alla de fall där ett sådant är oundgängligen påkallat. Det är enligt min mening upprörande att vi måste vänta med ett ingripande tills vederbörande kommit i gränstrakterna mellan narkotikamissbruk och narkomani — gränsen är för övrigt flytande och relativt obestämd. De verkliga narkotikamissbrukarna utgör en samhällsfara också därigenom att de i regel bär kniv, färdig att användas i en för dem själva icke önskad situation. Samhället måste få sådana befogenheter, att det kan ingripa effektivt vid varje form av misstänkt narkotikamissbruk. Här invänds naturligtvis att vi inte har resurser för detta. Kom då ihåg vad som nyss sades här, nämligen att en definitiv narkoman kostar samhället mellan en kvarts och en halv miljon kronor. Det är alltid bättre att bygga ett staket ovanför branten än ett sjukhus nedanför. Men när vi nu inte byggde staketet måste vi bygga sjukhuset. Herr talman! Jag har intet yrkande. Jag har endast — i avvaktan på de resultat narkomanvårdskommittén kan komma till — velat bidra till att belysa frågans utomordentliga allvar.

Herr talman! Vi är alla medvetna om hur allvarligt narkotikaproblemet är; det har inte minst framgått av de två senaste anförandena från denna talarstol. Vi vet också att det inte längre är enbart ett storstadsproblem. Bruket och missbruket av narkotika sprider sig med epidemisk hastighet långt utanför storstädernas gränser. Vi har det redan nu i de mindre och medelstora städerna ute i landet. Alldeles särskilt bekymmersamt är det att bruket av narkotiska medel tycks ha fått en ökad, redan rätt stor omfattning bland våra ungdomar. Det är säkerligen riktigt, som några av remissorganen påpekar, att vår kunskap om hur narkotikabruket sprides är alldeles för ringa. Vad är det som gör narkotika åtråvärt? Hur stor är omfattningen av dess användning och dess skadeverkningar? Det vet vi alltjämt alltför litet om. Någon gång inträffar händelser som kastar en blixtbelysning över problemet och ger oss en aning om vad det kan röra sig om och hur allvarlig situationen är.

Det förefaller — vilket också har framhållits vid diskussionerna i utskottet — som om vi har en viss benägenhet att alltför länge dröja oss kvar på diskussionsoch utredningsstadiet innan vi låter samhället skrida till handling.

Vi har helt enkelt inte tid att vänta med åtgärder.

Detta innebär alltså inte något underkännande av vetenskapliga kartläggningar och utredningar. De må läggas till grund för de långsiktiga åtgärderna, men fråga är om det inte måste vidtas åtgärder omedelbart, även om — som jag nyss sade — sådana åtgärder inte alltid kan stödjas på vetenskapliga och perfekta utredningar. Inom utskottet har vi nu konstaterat att det förefinnes vissa brister i lagstiftningen på detta område. Det finns t.ex. inte någon allmän vårdlag med speciell inriktning på narkomanvården. Detta är naturligtvis en brist. Som tidigare talare nämnt ger barnavårdslagen vissa möjligheter till ingripande när det gäller ungdom under 21 år, men vid denna åldersgräns upphör barnavårdsnämndens befogenheter. Nykterhetsvårdslagen är inte användbar i detta sammanhang. För övrigt saknar nykterhetsvården själv resurser att effektivt bekämpa alkoholismen. Med hjälp av sinnessjukvårdslagen kan vård beredas på mentalsjukhus och på psykiatrisk avdelning vid lasarett. Den nya mentalsjukvårdslagen, som träder i kraft vid årsskiftet, hoppas vi kommer att ge ökade möjligheter till sådan vård, men vi behöver dessutom speciella vårdkliniker för narkomaner och narkotikamissbrukare.

Det har i tidigare anförande här erinrats om att det vid medicinalstyrelsen finns en kommitté, narkomanvårdskommittén, som arbetar på ett flertal underavdelningar, subkommittéer. Narkomanvårdskommittén är sammansatt av vetenskapsmän och expertis och kommer förmodligen att i sinom tid redovisa en kartläggning av de här problemen och väl också att rekommendera såväl vårdåtgärder som straffrättsliga åtgärder på området. Det är att hoppas att denna kommitté kommer att utföra ett förnämligt arbete och framlägga förslag till åtgärder som blir till nytta vid bekämpandet av detta samhällsonda. Men risken är — och det har utskottet inte kunnat bortse från vid behandlingen av ärendet — att utredningsarbetet blir så förgrenat, fördjupat och omfattande att det dröjer länge innan vi kan nå fram till de praktiska åtgärder som behöver vidtagas. Detta är anledningen till att vi på ett par ställen i utskottsutlåtandet tryckt på nödvändigheten av att det vid sidan av detta långsiktiga arbete görs någonting nu, helst omedelbart.

Detta löfte är välkommet, och vi hoppas att denna promemoria kommer att leda till resultat.

De motioner vi haft att behandla har inte bara tagit upp vårdfrågorna utan även frågan om straffrättsliga åtgärder. Vårdfrågorna är de mest angelägna — det vill jag understryka — när det gäller att komma till rätta med problemet. Men vi kommer inte heller ifrån att straffrättsliga åtgärder, d. v. s. åtgärder på lagstiftningens område, måste vidtagas mot dem som bedriver illegal handel med denna samhällsfarliga vara. Utskottet har därvid fäst sig vid att det brister i samordningen mellan de olika lagrum som äger tillämpning på området. Det har redan framhållits att narkotikaförordningen, som trädde i kraft så sent som 1964, som maximistraff för illegal försäljning av narkotika stipulerar fängelse i upp till två år. Men genom en regel som kom med i den promulgationslag, som infördes i samband med antagande av den nya brottsbalken, har straffsatsen från och med 1965 sänkts till högst ett år. När det gäller försäljning av narkotika måste myndigheterna dessutom ofta tillämpa ockerlagen, som ger möjlighet till strängare straff. Då vi behandlade denna sida av problemet i utskottet tryckte vi, i likhet med ett par remissinstanser, medicinalstyrelsen och rikspolisstyrelsen, på nödvändigheten av en översyn av lagarna. Vi ställer oss inte inom utskottet helt oförstående till tanken på att skärpa straffbestämmelserna för smugglare och langare på området; detta är nödvändigt åtminstone i de fall då någon bättring inte sker. Personligen har jag av de skildringar jag har läst fått uppfattningen att det bland langarna och försäljarna finns åtskilliga av vilka man inte kan vänta sig någon bättring. Då återstår för samhället inget annat än att försöka isolera dem så att de inte kan fortsätta sin skadegörande verksamhet, förstöra människor och driva dem i fördärvet. Det är främst detta som andra lagutskottet haft i tankarna när utskottet på något ställe i sitt utlåtande uttalat sig för möjligheten av en straffskärpning. Däremot har utskottet icke med anledning av motionerna uttalat sig om straffsatsernas storlek. Inom narkomanvårdskommittén finns en särskild grupp som sysslar med de juridiska problemen, och vi räknar med att detta hör till de mera långsiktiga problemen som måste penetreras mera ingående innan åtgärder vidtas. Detsamma gäller i viss mån den åtskilligt omdiskuterade motion som fru Heurlin väckt och som utskottet inte ansett sig kunna tillstyrka i den form den är framställd. Motionären hemställer »att riksdagen — — — måtte anhålla om ändring av bestämmelserna om innehav av narkotika på det sättet att innehav för eget bruk icke längre skulle vara straffbelagt». Motionären menar att i sådana fall bör icke straff tillgripas, utan där är vård nödvändig. Det kan ligga åtskilligt i detta.

Vi tror att det ligger något i denna invändning, och vi har därför inte ansett oss kunna tillstyrka den beställning som motionären avsett.

Detta framgår av vår skrivning på s. 25 i utlåtandet till vilket jag hänvisar. Den intresserade kan själv ta del av vad som där anförts. Det föreföll för övrigt som om fru Heurlin själv inte var alldeles ovetande om och okänslig för att legal narkotika kan hamna på avvägar. I sin livfulla skildring av »träsket» i Stockholm sade fru Heurlin någonting om att mitt i all bråten stod också en flaska med legal narkotika. Det kan säkerligen vara mycket svårt för polisen och utredarna att avgöra, om en narkoman innehar narkotika för eget bruk eller för försäljning. Jag hoppas att expertkommittén så småningom skall kunna ge ett förslag till lösning av denna problematik. Egentligen har jag med utskottets ut låtande som utgångspunkt nu sagt vad jag avsett att säga. Jag skulle, herr talman, dock till sist vilja peka på nödvändigheten av att vårdresurserna byggs ut. Vi får väl tillfälle att diskutera detta i början på nästa års riksdag. Vi avhandlar här en mycket viktig samhällsangelägenhet och det är alldeles nödvändigt att polisen och de socialvårdande organen får ökade resurser för att kunna bekämpa narkotikabruket och missbruket. Till sist skulle jag vilja vädja till främst ecklesiastikministern men i någon mån även till socialministern att ta kontakt med skolöverstyrelsen i syfte att åstadkomma en upplysningskampanj bland skoleleverna över hela landet. Tid efter annan ordnas sådana kampanjer beträffande andra frågor, tobaksbruk, alkoholmissbruk, sexualundervisning 0. s. v. Såsom situationen är i dag är det befogat att våra skolor från högre ort får sig anbefallt att sätta i gång med en sådan effektiv upplysningskampanj om narkotikamissbrukets risker. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till andra lagutskottets enhälliga hemställan.

Herr talman! Jag är för min del av den övertygelsen att denna fråga kommer att debatteras ytterligare många gånger här i kammaren. Frågan är så stor och besvärlig att den enligt min mening knappast torde kunna närma sig en lösning utan en mycket grundligare genomgång än den som kan förväntas av narkomanvårdskommittén i medicinalstyrelsen. Jag tror att det är nödvändigt för en grundlig bedömning i olika hänseenden från samhällsintressets synpunkt att vi får till stånd en parlamentarisk utredning, som tar itu med hela den svåra lagstiftningsoch annan problematik det här gäller. Med all respekt för medicinalstyrelsens narkomanvårdskommitté och dess många experter är det alltså min uppfattning att verkligt kraftfulla försök till lösning av hithörande spörsmål kräver riksdagens direkta medverkan och engagemang redan på utredningsstadiet. Genom samtal med ledamöter av narkomanvårdskommittén och med andra som är verksamma i kommittén vet jag att det där finns personer som har samma eller likartad uppfattning. De anser att kommittén knappast kan lägga fram förslag, som kan åstadkomma en lösning på riksdagsplanet av hithörande problem i stort. Det skall säkert så småningom visa sig att avslaget i våras på en partimotion från vårt håll om en parlamentarisk kommitté beträffande denna fråga var ett misstag, som endast medför ytterligare fördröjning av hela frågans parlamentariska behandling.

Man säger i utlåtandet: »En höjning av maximistraffet framstår därför såsom motiverad.» Redan den formuleringen är försiktig, och utskottet går inte alls in på frågan var straffmaximum bör ligga. Inte heller har utskottet tagit närmare ställning till motionen om straffrihet för innehav av narkotika för eget bruk. Jag ber att i dessa avseenden få hänvisa till vad vice ordföranden i utskottet, herr Anderson i Sundsvall, nyss anförde. Utskottet hänvisar till vissa omständigheter, som talar emot den sist åsyftade motionens yrkande, och tillägger att man inte kan biträda motionsyrkandet. Utskottet hoppas på en översyn av narkotikaförordningen, och då är vi genast åter inne på frågan hur den översynen skall göras. Intet närmare säges därom i utlåtandet. För min del rekom menderar jag åter en parlamentarisk utredning med uppgift att arbeta igenom hela detta problemkomplex och lägga fram förslag rörande alla de spörsmål som hänger samman med detta. Herr talman! Anledningen till att jag begärde ordet var emellertid att jag anser, att det är långt viktigare än besvarande av frågan om straffmaximum och var detta skall ligga för narkotikabrott att vi får en mera effektiv tilllämpning av redan gällande bestämmelser angående olaga befattning med narkotika. Den sidan av saken har inte alls berörts i utskottsutlåtandet och endast i förbigående under debatten här. Den del av polisen som har hand om bekämpandet av denna typ av brottslighet är starkt underförsörjd på personalsidan. Om man hade haft mera personal och upptäcktsrisken vid sådan brottslighet därigenom kunnat öka, hade säkerligen läget varit ett helt annat och bättre än nu. Genom de fyra fastighetsinspektörer, som staden nu skall tillsätta för att bevaka träsket här i Stockholm, lär inte läget förbättras särskilt mycket. Dessutom kan man verkligen ifrågasätta, om denna bevakning är en kommunal uppgift och om denna inte i stället åvilar polisen. Med hänsyn till den försiktighet, med vilken utskottet uttryckt sig, kan jag för min del inte annat än övertygat yrka bifall till utlåtandet. Jag gör det dock under den bestämda förhoppningen — jag vill därvid gärna rikta mig till socialministern, eftersom jag ser att han är närvarande här i kammaren — att översynsyrkandet snarast skall föranleda regeringen att tillsätta en parlamentarisk utredning med uppgift att ta upp narkotikafrågan i alla dess aspekter till ingående och grundlig granskning. Jag vill gärna tillägga, herr talman, att detta inte behöver utesluta provisoriska åtgärder på grundval av det material, som kan framkomma genom narkomanvårdskommittén. Jag har alltså i denna del samma inställning som andra lagutskottets ärade vice ordförande tidigare under debatten redovisat.